Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet i denna debatt är det angrepp som industriministern gjorde på Stålverk 80 och hans påstående om att detta projekt var ett hopkok av socialdemokraterna till 1973 års valrörelse. Som en av de närmast sörjande kan jag inte svälja detta, och vill påminna om vad folkpartiet ansåg om Stålverk 80 på den tiden det begav sig. Bäst gör jag det genom att citera vad Rune Ångström sade i debatten den 28 maj 1974 — således efter 1973 års val. Av tidsskäl kan jag bara anföra några korta stycken, även om det hade varit mycket nyttigt att påminna både kammarens ledamöter och industriministern om allt vad som sades i det inlägget. Rune Ångström inledde sitt anförande på följande sätt: ”Diskussionen om Stålverk 80 har värderat det planerade företaget utifrån tre utgångspunkter: nationalekonomiska, företagsekonomiska och samhällsekonomiska. Till dessa värderingar skall också läggas en fjärde, som inte används i den direkta argumentationen men som spelat och fortfarande spelar en betydelsefull roll, nämligen den politiska. Det politiska agerandet i denna fråga är intressant att studera, för i bakgrunden ligger ju hela den problematik som finns inrymd i begreppet Norrland: undersysselsättning, utflyttning, minskat underlag för samhällsservice och därav följande försämringar och i slutkolumnen minskade möjligheter att leva och bo i landsändan och en lägre standard än i övriga delar av vårt land. Undersysselsättningen i Norrland och en lägre försörjningsstandard är ingen ny företeelse. Goda och dåliga konjunkturer har växlat och avlöst varandra, men Norrlandsproblemet har varit bestående. Det är väl den fatalistiska beskrivningen av vad som skett som har gjort att människorna där uppe också fått en fatalistisk syn på sin egen tillvaro. Tyst och accepterande fann man sig i att vara satt på undantag gentemot det övriga Sverige. Att man har haft skogen, malmen och vattenkraften och klarat en stor del av försörjningen för landet i övrigt har liksom inte inverkat, inte skapat någon guldålder i norr. Om det i en sofistikerad församling som Sveriges riksdag är tillåtet att uttrycka sig rått och rakt på sak kan man säga att Norrland i alla tider har blivit exploaterat och utsuget av det övriga Sverige. Men det blåser nya vindar. Människorna i norr finner sig inte i underläget längre. De vill ha sin rättmätiga bit av kakan: rätten till arbete, likvärdig levnadsstandard och en god samhällsservice. Särskilt det sista är viktigt, och om det kostar förhållandevis mera än i övriga landet, genom stora avstånd och andra förhållanden, skall vårt svenska samhälle solidariskt betala detta. Det är den räkningen som norrlänningarna i dag presenterar oss politiker. Betalningen är fortfarande eftersläpande, och trycket på de politiska instanserna ökar oavbrutet.” Litet längre ned säger Rune Ångström: ”I Norrbotten har projektet länge betraktats som en räddning för länet, och de lokala politikerna har unisont slutit upp kring förverkligandet. Fackföreningsrörelsen tog tidigt ställning Ännu längre ned säger han:”Stålverk 80 har fått en mycket bred politisk uppslutning bakom sig, och inget parti går emot.” Sedan konstaterar Rune Ångström att det i dag finns ” ett faktamaterial att grunda bedömningen på, som gör att man också på s.k. nykter kaluv vill tillstyrka företaget”. Längre fram i anförandet säger han: ”Efter att ha läst igenom det material som finns i ärendet är min bedömning att Stålverk 80 är en bra chans för AB Sverige att göra en god affär i en typisk lågtillväxtbransch, där vårt land har unika förutsättningar. Vi har råvara, infrastruktur och kunskaper, och framför allt: marknadsbedömningarna är goda.” I detta anförande instämde herrarna Andersson i Örebro och Westberg i Ljusdal. Det var den bedömningen man inom folkpartiet gjorde den gången. Men, herr talman, mina kommentarer är att nu blåser det andra vindar i kanslihuset. Rune Ångströms och andras argument om berättigade krav, eftersläpande betalning m.m. är bortglömda. De lokala politikernas och fackföreningsrörelsens argument lyssnar man inte längre på i kanslihuset. Nu lyssnar man på andra röster — det har vi smärtsamt fått erfara.

Herr talman! Jag skall inte nämnvärt förlänga debatten. Jag begärde ordet när Hans Gustafsson uttryckte sin besvikelse över centerns representanter i utskottet och deras ställningstagande till hans motion om lokal representation i ortsdominerade företag. Nu har han tyvärr lämnat kammaren, och jag vill därför bara konstatera att han kanske har läst betänkandet dåligt. Där konstateras att denna fråga har varit aktuell vid tidigare tillfällen, bl.a. i samband med tillkomsten av 1976 års lagstiftning. Vid det tillfället hade Hans Gustafsson i regeringsställning tillfälle att påverka denna fråga. Han är kanske besviken över den socialdemokratiska regeringen också. Sedan har Hans Gustafsson upptäckt att centern har representation utanför storstadsområdena, och det skall man kanske gratulera honom till.

Herr talman! I de senaste årens sjukvårdsdebatt har patientens situation på ett glädjande sätt fått en allt större uppmärksamhet. Man har talat om att stimulera patienterna att ta aktiv del i sin egen vård, att patienterna skall vara subjekt och inte objekt i sjukvården. Nödvändigheten av patienternas medinflytande i vården har allmänt framhållits. ”Patienten i centrum” har blivit ett allmänt omfattat begrepp. Allt detta är bra, mycket bra. Det är uttryck för ett synsätt som innebär att patientsynpunkterna måste få gehör inom vår växande vårdorganisation. Det enklaste och smidigaste förfarandet när det gäller att låta patienternas och allmänhetens synpunkter påverka sjukvården är givetvis att börja med att lyssna till de krav och önskemål som i olika sammanhang framförs. Kontinuitetsutredningen redovisade i sitt betänkande ett tiotal opinionsundersökningar. Det framgår av dessa att önskemålet om kontinuitet i läkarvården, dvs. att få komma till en och samma läkare vid olika besök, är det starkaste önskemålet i fråga om vården som allmänheten har i dag. I Dalbyundersökningen redovisades t.ex. att mer än 95 96 av de tillfrågade ansåg att det var viktigt att få träffa samma läkare vid olika sjukbesök. Ca 70 96 av de tillfrågade i en undersökning i Stockholmsområdet ansåg det mycket viktigt att denna kontinuitet kom till stånd. Det är uppenbart att man saknar den trygghet det innebär att kunna vända sig till en doktor som känner ens problem sedan tidigare och som därigenom har en god överblick över sin patients medicinska och socialmedicinska behov. Allmänheten har inte sällan uttryckt detta som: Kan vi inte få tillbaka något som motsvarar den gamla husläkaren, en doktor som väl kände sina patienter, i förekommande fall ofta samtliga medlemmar i familjen — någonting som också för tankarna till den tidigare provinsialläkaren. Jag anser för min del att dessa krav och önskemål har framträtt med sådan tydlighet och skärpa att det vore direkt ansvarslöst att inte försöka tillgodose dem inom dagens och morgondagens sjukvårdsorganisation. Jag är därför tacksam för att kontinuitetsutredningen lyft fram patienternas-allmänhetens synpunkter så starkt. Det är dessa synpunkter som regeringen sedan fört vidare genom att förelägga riksdagen en proposition om att den öppna hälsooch sjukvården skall organiseras som ett system med husläkare. Med husläkare förstås då inte en person som dygnet runt, vardag som helgdag, finns till hands för sina patienter. Propositionens husläkare är förankrad i det moderna arbetslivets krav på semester och andra ledigheter. Men husläkarbegreppet är likväl relevant, eftersom det avser en patient-läkar-relation av mer varaktig karaktär, en situation där läkaren har sina egna patienter som han väl känner. Hembesök och viss jourverksamhet är också ett naturligt inslag i denne läkares arbetsschema. Det husläkarsystem som presenteras i propositionen bygger i första hand på två personalkategorier. Det är allmänläkarna vid vårdcentralerna och distriktssköterskorna. De människor som vill och som har möjlighet skall också kunna se sin privatpraktiker som husläkare. En patient-läkar-relation som kännetecknas av kontinuitet och ömsesidig personkännedom skall dock inte behöva isoleras till den privata vårdsektorn. Den offentliga vården måste ta sitt ansvar för att kunna erbjuda en vårdservice som människorna efterfrågar. Motiven för att låta husläkarrollen i den offentliga vården vila på allmänläkarna har anförts såväl i utredningens betänkande som i propositionen. Flertalet remissinstanser, bl.a. Landstingsförbundet, delar denna syn. Husläkarens styrka ligger ju i bredden av hans eller hennes medicinska kunskaper och i den nära kännedomen om patienternas problem. Mot bakgrund av att en välutbildad allmänläkare kan klara av 80-90 96 av vad vi kan kalla vardagssjukvården är det enligt min mening rimligt att husläkarfunktionen finns hos allmänläkarna. Fördelarna med att ha en fast läkarkontakt är många. Först och främst slipper patienten att bli direkt hänvisad till olika läkare för olika symtom. I första hand gör husläkaren-allmänläkaren en bedömning. Om patientens tillstånd kräver det skall självfallet andra läkare, t.ex. specialistläkare, konsulteras. Specialistläkarens roll blir dock i huvudsak konsultens, och han fungerar som sjukhusklinikernas förlängda arm i primärvården. Husläkarsystemet skulle ge patienterna den tryggheten att den egna läkaren alltid var inkopplad. Om vi verkligen vill ha en effektiv förebyggande vård är ett system med fasta läkarkontakter oumbärligt. Det är välkänt att t.ex. råd om kostvanor, rökning, alkohol och annat får större effekt om de ges på individuell basis mellan patienten och hans egen läkare än om de ges genom en mer allmänt riktad verksamhet. Vi bör också hålla i minnet att det är ett slöseri med resurserna att låta patienterna komma till olika läkare gång efter annan. Den nye läkaren måste vid varje tillfälle försöka ”lära sig” den nya patienten och hans problem. Även för läkare och annan vårdpersonal är det dessutom mer tillfredsställande att få arbeta med patienter som de känner och få följa upp behandlingen och se resultaten. Distriktssköterskorna har genom sitt arbete under åratal visat, att de på ett mycket värdefullt sätt kan komplettera läkarvården och även avlasta den. Distriktssköterskan är också genom sin utbildning något av en motsvarighet till allmänläkaren på sjuksköterskesidan. En vårdorganisation som möjliggör för den enskilde att ha fasta kontakter med i första hand en allmänläkare och distriktssköterska skulle utgöra ett gott svar på allmänhetens kontinuitetskrav. Husläkarsystemet sådant det framställs i propositionen och av kontinuitetsutredningen är ett erbjudande till befolkningen. Den som vill ha en fast läkare vid vårdcentralen skall kunna få det. Den som i stället vill gå till olika läkare skall kunna göra det. Inte heller föreslår propositionen remisstvång för tillgång till specialistläkare. Enkelt uttryckt är det föreslagna husläkarsystemet ett erbjudande, som såvitt jag kan förstå i de allra flesta fall skulle accepteras, men som det samtidigt skall vara möjligt att avstå från. Avsikten med att förelägga riksdagen en proposition med principiella riktlinjer har varit, att regeringen har funnit frågan om att ge allmänheten en enklare och tryggare sjukvård genom ett husläkarsystem så angelägen och betydelsefull att vi har velat ge riksdagen en möjlighet att uttala sig om detta. Jag skall villigt erkänna att vi också hoppades att riksdagen skulle uttala sitt stöd för tankegångarna och därmed ge allmänhetens önskemål ytterligare tyngd och underlätta genomförandet av ett husläkarsystem. Genom det yttrande som socialutskottets majoritet, bestående av centerpartiet och socialdemokraterna, nu enats om har dessa förhoppningar grusats. Centerpartiet och socialdemokraterna anser att husläkarbegreppet bör utmönstras. Primärvården bör utvecklas helt i enlighet med de tankegångar som framförts i HS 80 och senare utvecklingsarbeten. Det mesta i dessa planer ans'uter sig även propositionen till. Men — det finns något som fått en alltför undanskymd plats och oklar innebörd i såväl HS 80 som senare planeringsskrifter. Och det är tanken på en egen läkare. Det talas om kontinuitet, det gör det. Men det gäller då i första hand frågan om dels vårdlagskontinuitet och dels att patienten skall få träffa en och samma läkare under en sammanhängande vårdepisod. Denna kontinuitet är utomordentligt viktig men tyvärr inte tillräcklig. I takt med den ökade tillgången på allmänläkare bör ambitionerna höjas, så att man kan erbjuda varje människa en egen läkare som har ett övergripande ansvar för just honom eller henne. Majoriteten i socialutskottet anser vidare, att kontinuiteten inte bör begränsas till allmänläkare och distriktssköterskor utan bör gälla all personal. Detta har också jag anfört i propositionen. Men -— talet om vårdlag får inte leda till att man nedvärderar betydelsen av att patienten inom vårdlaget skall kunna ha en egen läkare och en egen distriktssköterska. Jag ser således ingen motsättning mellan att söka ha en god kontinuitet avseende samtliga personalkategorier och att införa husläkarsystemet. Men om man som centern och socialdemokraterna i utskottet vill utmönstra husläkarbegreppet, ja, då finns det inte så mycket kvar som kan tillgodose allmänhetens heta önskemål om en egen läkare. Då kan man anse att kontinuiteten är tillräcklig oavsett vem man träffar på i vårdlaget. Det är bra att utskottets majoritet anser att vi måste satsa på att få fram fler allmänläkare och distriktssköterskor. Primärvården måste byggas ut — och det så snabbt som möjligt.

Jag vet inte hur många opinionsundersökningar som skall behöva redovisas eller hur högt patienterna skall behöva ropa innan det står klart för alla, att behovet av en egen läkare — en husläkare — är ett angeläget patientönskemål. Det är uppenbart, att allmänhetens önskemål inte trängt fram tillräckligt i socialutskottet. Jag är dock övertygad om att opinionen på lokal nivå kommer att driva kravet på husläkare vidare. Från folkpartiets sida kommer vi också att göra detta.

Herr talman! Min uppgift är att för kammaren presentera reservation nr 1 vid socialutskottets betänkande nr 47. Som i alla andra reservationer anmäls även i denna avvikande mening gentemot utskottsmajoriteten, alltså i detta fall mot utskottets socialdemokrater och centerledamöter, dock inte i och för sig mot propositionen eller mot utskottsledamöter som står bakom andra reservationer.

Det har varit ett mycket komplicerat arbete i socialutskottet. Somliga har kallat det förvirrat — utskottets värderade ledamot Per Gahrton liknade i går i en tidningsartikel socialutskottet vid en hönsgård. Det kanske kan ligga någonting i den liknelsen, åtminstone i den meningen att varje hönsgård har sin tuppkyckling, som brukar bemötas med välvillig tolerans när han övar sig för framtida stordåd genom att gala högre än potensen motiverar. Men att det har blivit så komplicerat hänger i hög grad samman med propositionens uppbyggnad och konstruktion. Utskottet skulle ha kunnat skilja sig ganska enkelt från sin uppgift. Vi skulle ha kunnat låna en formulering, som kammarens talman i vissa situationer använder, och helt enkelt skriva: I propositionen 178 gör föredragande statsrådet en anmälan. Utskottet hemställer att anmälan läggs till handlingarna. Propositionen är en anmälan eller rättare en rad av anmälningar. Den innehåller, som redan från många håll har påpekats offentligt och i slutna sammanhang, inte ett enda konkret förslag. Nu är inte detta helt unikt. Det är inte alls ovanligt att en regering går till riksdagen och begär att denna skall i princip godkänna riktlinjer för någon reform eller något förslag som man senare tänker lägga fram. Men jag tror att det är i det närmaste unikt att man lägger fram en proposition som endast innehåller detta. När riksdagen gör allmänna uttalanden eller ger principiella riktlinjer brukar det vara i samband med att vi fattar beslut om att använda något av de två medel som är riksdagens huvudinstrument: lagstiftning och pengar. Man kompletterar då detta med principiella uttalanden. Här krävs inget annat än principiella uttalanden. Jag skulle ändå kunna tänka mig ett skäl till att begära riksdagens uttalande, och det skulle vara om man verkligen aviserade en radikal omläggning,en revolutionerande reform, men det gör man ju inte. Det är inte sant att det som nu framförs är något särskilt nytt. Hela husläkardebatten består ju numera av gemensamt gods från sjukvårdsdebattens allmänning, där alla är överens. Folkpartiets specifika bidrag till den debatten är själva ordet ”husläkarsystem”, vilket f. ö. är ett semantiskt bedrägeri. Allt annat är i dag gemensamt och har varit det länge. De tre nyckelorden är helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. Var hittar vi någon företrädare för något parti, var hittar vi någon i sjukvårdsarbetet verksam eller någon patient som inte håller med om att det är just i den riktningen vi skall sträva? Vi behöver alltså inte förbereda kommande beslut genom att ta reda på att riksdagen principiellt är inne på samma linje. Det vet ju alla att vi undantagslöst är. Man slår in öppna dörrar. Utskottet har ändå valt att sakbehandla propositionen, och då får vi väl se utskottets och reservanternas påpekanden som att riksdagen av regeringen bör begära anvisningar om hur arbetet skall bedrivas i fortsättningen. Men vi är — jag tror samtliga i utskottet men åtminstone majoriteten och moderatreservanterna — på det klara med att vi med detta beslut liksom med propositionen inte har förändrat någonting i utvecklingen av primärvården. När de konkreta förslag som måste komma en dag verkligen kommer, kan de inte genomföras en enda dag tidigare än eljest och ej heller får de någon annan inriktning på grund av det beslut som riksdagen i dag kommer att fatta. Det fanns nämligen ingen mark som behövde förberedas, det fanns ingen opinion som behövde vänjas vid tanken och riksdagen behövde inte fås att göra en helomvändning för att därefter förmås att fatta konkreta beslut. Det var detta som var problemet och som gjorde arbetet så svårt för utskottet. Det är ingen hemlighet att utskottet en tid var mycket nära att bli helt enhälligt. Vi hade en skrivning som många av oss trodde skulle bli utskottets enhälliga utlåtande — kanske med en eller annan reservation i detaljer. Av olika skäl blev det inte så. Men det är intressant att se att den tekniskt sett inte helt färdiga lunta som vi har att behandla har blivit ganska omfångsrik, bl.a. därför att den i själva verket innehåller tre fullständiga utskottsutlåtanden. Majoriteten har skrivit ett, moderatrepresentanterna har skrivit ett, och, vilket är intressant att lägga märke till, regeringspartiets representanter i utskottet har skrivit ett — det är f. ö. den längsta reservationen. Det hade varit naturligt att vänta sig att den kunde ha blivit kort och kärnfull, några rader med ett rakt yrkande om bifall till propositionen. Men så är det inte. Inte ens folkpartirepresentanterna i utskottet har kunnat gå den enkla vägen utan har funnit det nödvändigt att skriva om propositionen — upprepa den, kommentera den och förändra den och göra en reservation som är lång som ett fullvuxet utskottsutlåtande och som skrivs med anledning av propositionen, inte med bifall till den. Detta är situationen, och vi har därför haft litet svårt att komma fram till en alldeles vanlig behandling av propositionen. Nu föreligger alltså två reservationer, och jag har att presentera den ena. Moderatledamöterna har följt den kanske inte helt logiska disposition som majoriteten har följt. Majoriteten har i sin tur följt den lika litet logiska disposition som propositionen följer. Detta har gjort att det finns anmärkningar och kommentarer till en rad mer eller mindre viktiga detaljfunderingar i propositionen utan något arrangerande efter prioritetsordning — man behöver inte räkna med att det som kommer först är det viktigaste och det som kommer sist är det minst viktiga, utan frågorna tas upp i samma ordningsföljd som i det material som vi hade att utgå från. Efter en del mer allmänna kommentarer och funderingar kommer vi för vår del först in på frågan hur man skall anordna jouren i framtiden. Det är verkligen en detaljfråga, men en viktig sådan. Här vill jag gärna ge föredragande statsrådet en eloge. Hon är mer realistisk än utredningsmajoriteten när hon inte tror att det går att helt anordna jourtjänsten inom den öppna primärvårdens, inom vårdcentralernas, inom husläkarsystemets ram. Naturligtvis går det inte. Man kan räkna ut att om i en vårdcentral med tre allmänläkare dessa tre skulle svara för jouren på nätter och helger, skulle de få en jourkompensation av 38 timmar i veckan. Det blir då per läkare bara två timmar i veckan kvar av normal arbetstid, med vilken tid de skulle uppehålla tjänsten på dagarna. Sådant går inte. Det är också onödigt. Vi har en sluten sjukvård också. Och, som min på grund av sjukdom tyvärr frånvarande vän Gunnar Biörck i Värmdö brukar säga: Vi skall ändå komma ihåg att den slutna sjukvården är den enda som alltid är öppen. Den är ju öppen ändå. Man måste utnyttja den för att kunna anordna jouren. Vi har tagit o§s friheten att påpeka att vi inte skall inge någon föreställningen att husläkarna — som inte har någonting att göra med gamla tiders husläkare, utan som är ett lag i en vårdcentral — skulle kunna svara även för nattkontinuiteten och helgkontinuiteten i vården. Vi har också tagit upp frågan om arbetsfördelningen inom primärvården. Husläkare skall ju gunås i allt väsentligt vara allmänläkare, med en viss komplettering av andra läkare. Vi tror inte att vi kan fylla behovet av en primärvård — som präglas av helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet — för alla, kanske inte ens för de flesta, med hjälp av allmänläkare. Vilka är det som verkligen behöver en fast kontinuitet, en fast kontakt med en läkare? Det är de långvarigt sjuka. Jag umgås å ämbetets vägnar mycket med handikapprörelsens folk. Redan i remissyttrandena över husläkarutredningen gav man där uttryck för stor oro över att ett alltför hårt prioriterande av allmänläkeriet skulle leda till en ännu värre brist än den vi nu har på specialister, som är oundgängligen nödvändiga som fasta läkarkontakter för människor med handikapp och långtidssjukdom. Vi menar alltså aut den fasta läkarkontakten måste byggas upp lika mycket med specialister som med allmänläkare. Det är inget fel — inte ens sett ur husläkeriets synpunkt. Låt mig här skjuta in att vi moderater inte har föreslagit att vi skall utmönstra begreppet — eller ordet — husläkare. Men jag vidhåller att det, som jag ser det, är ett semantiskt bedrägeri att utnyttja en positiv laddning i ett ord som anknyter till just de egenskaper hos husläkaren i gamla tider som föredragande statsrådet här i talarstolen för en stund sedan sade att vi inte kan föra över till det nya systemet. Det är just de egenskaperna som är det väsentliga i husläkarbegreppet i vanligt språkbruk. Men jag kan ändå acceptera ordet husläkare av det enkla skälet att ett ord till sist får den innebörd vi ger det. Riksdagen är inte utan makt när det gäller att ge ett ord en innebörd, och det är bättre — när det nu ändå har blivit så — att fortsätta med det begreppet än att försöka lansera ytterligare ett begrepp, vilket tar ännu längre tid. Det är inget fel att se till den specialiserade vården när man etablerar de fasta kontakterna; det är tvärtom alldeles nödvändigt. Den måste finnas ute i själva primärvården, inte bara som fritt svävande konsulter, utan också som t.ex. gynekologer, invärtesmedicinare och barnläkare — i själva primärvården. Vi har tagit upp frågan om utbildningen och därmed också frågan om när en utbyggd primärvård med den av alla eftersträvade nya inriktningen skall kunna vara i någon utsträckning förverkligad. Vi tror inte att detta är möjligt fram till 1985, därför att det skulle kräva en så hård satsning på utbildning av allmänläkare och distriktssköterskor att vi skulle allvarligt riskera att förvärra bristen på andra läkare och andra sjuksköterskor. När det gäller läkarna är ju antalet grundutbildade fram till den tiden redan i dag givet; de som inte i dag är inne i medicinska studier är heller icke grundutbildade läkare 1985. Det är alltså på den kända siffran vi skall bygga kalkylerna, och vi vet att varje ny allmänläkare, utöver hittillsvarande planer, som vi tar ur den gruppen innebär att en annan specialist inte blir utbildad. Socialutskottet har varje år mycket sysselsättning med att behandla motioner som alla har det gemensamt att de understryker bristen på än den ena specialistkategorin, än den andra. Vi får inte forcera utbildningen av en grupp därhän att vi allvarligt äventyrar utbildningen av en annan som är lika viktig. Det gäller även distriktssköterskorna. Det är närmast astronomiska tal — man räknar med 6 000, 7 000 eller 8 000 distriktssköterskor inom några få år. Vi har redan i dag en skrämmande brist på sjuksköterskor inom många arbetsområden som är tyngre än den öppna vården. Vi vet att det går att rekrytera elever till en specialutbildning för öppenvård, för distriktsvård — visst går det. Många längtar bort från den tunga slutna vården. Men redan nu stänger vi hela avdelningar av brist på operationssköterskor och brist på många andra sköterskor. Man får ta det efter vad möjligheterna erbjuder. Vi är beredda att vara med och arbeta i riktning mot en primärvård med helhetssyn, kontinuitet och tillgänglighet. Men vi vill inte göra om den dumhet, rent ut sagt, som riksdagen då och då begår genom att i förväg tala om, vilket år en viss utveckling skall vara avslutad. Se på folktandvården! Vid slutet av detta år skulle den enligt riksdagens mening vara framme vid målet att svara för all ungdomstandvård och 30 96 av all vuxentandvård. Det kommer att ta ytterligare två till två och ett halvt år att nå dit, därför att resurserna inte räcker. Vad skall det tjäna till att inge människor föreställningen att sådant är möjligt, när det inte är det? Vi säger: Det får bli när det blir. Vi skall främja den här utbildningen så mycket vi kan utan att förstöra någonting annat. Det kommer att ta några år till. Det är vidare så — herr talman — att även av andra skäl får vi vara försiktiga med hur vi försöker revolutionera utbildningen. Redan i dag kan man höra hurdet på en klinik för invärtes medicin går 14 underläkare, av vilka 12 har för avsikt att bli något annat än specialister på invärtes medicin, vilket i hög grad påverkar vårdkapaciteten och möjligheterna att bära vårdansvaret på den kliniken. Det är också redan för många underläkare för att överläkare och biträdande överläkare skall räcka till som handledare. Även det talar för en viss försiktighet i bedömningen. Och så frågan om privatläkeriet. Det behandlas väldigt kort, både av utskottsmajoriteten och i propositionen. I propositionen är man mest generös — där sägs att vi kan ha ungefär det antal privatläkare som finns i dag. Majoriteten tycks vara kallsinnig även till den uppgiften; det är litet ovisst hur det är med det. Vi är övertygade om att ett husläkeri något värt namnet — en öppen vård med de karakteristika som vi har talat om — är omöjligt utan en väsentlig utökning av den privat drivna läkarvården. Det bör vi ta konsekvenserna av och underlätta i stället för att försvåra en sådan etablering. Jag yrkar bifall, herr talman, till reservationen 1.

Herr talman! I socialstyrelsens utredning Hälsooch sjukvård inför 80-talet heter det bl.a. att ”vårdorganisationen bör utformas på ett sådant sätt att kontinuiteten i kontakterna mellan vårdtagare och vårdgivare kan upprätthållas i rimlig utsträckning”. I en kommentar till utredningen betonar socialstyrelsen att det är särskilt viktigt med kontinuitet i vården för den äldre befolkningen. Man skriver: ”Även då specialister på vissa organ eller sjukdomsgrupper konsulteras när det gäller dessa äldre patienter är det av vikt att specialistens åtgärder sätts in i helhetsbilden genom samråd med ”egen” läkare.” Det var mot bakgrund av dessa erfarenheter och mot bakgrund av erfarenheter från t.ex. Danmark och England som folkpartiet för ett antal år sedan började utarbeta ett program för bättre kontinuitet i primärvården. Vi valde att kalla den organisationen för ett husläkarsystem. I regeringsdeklarationen 1976 vann vi gehör för denna uppfattning hos de båda övriga regeringspartierna. I trepartiregeringens första regeringsdeklaration hette det: ”Riktlinjerna för hälsooch sjukvården skall syfta till utbyggnad av öppenvården. Den organiseras stegvis som ett system med husläkare och mindre vårdenheter.” Trepartiregeringen tillsatte en utredning i syfte att närmare utarbeta ett husläkarsystem. Det heter i direktiven, som utfärdades av Ingegerd Troedsson, att avsikten med ett husläkarsystem ”är bl.a. att få en bättre kontinuitet i vården genom att göra det möjligt för patienten att etablera en fast kontakt med ett vårdteam av sjukvårdspersonal, däribland en bestämd läkare som hon har förtroende för”. Kontinuitetsutredningens slutsatser presenterades i augusti 1978. Utredningen föreslog ett husläkarsystem baserat på allmänläkare och distriktssköterskor vid vårdcentraler. Också privatläkare skulle kunna fungera som husläkare. Den 3 oktober 1978 läste Thorbjörn Fälldin i riksdagen upp trepartiregeringens sista regeringsförklaring. Han sade bl.a.: ”Reformverksamheten inom hälsooch sjukvården är inriktad på förebyggande insatser och införandet av ett husläkarsystem.” Remissinstanserna till utredningen var över lag positiva till husläkaridén. Av 54 remissinstanser var det bara 9 som kritiserade husläkarbegreppet.

Vad krävs då för att det skall bli möjligt? Ingen har ju föreslagit lagstiftning som tvingar sjukvårdshuvudmännen att tillämpa en viss organisation för att förbättra kontinuiteten. Husläkarutredningen hade föreslagit ett specialdestinerat stimulansbidrag, men den tanken avvisades av sjukvårdshuvudmännen — alltså varken lagstiftning eller specialanslag. Innebär det att riksdag och regering skulle stå maktlösa, att'staten skulle låta bli att ta ställning? Ja, den märkliga tanken har framförts motionsvägen såväl från vpk som från moderathåll. Självfallet — och här instämmer också utskottet — vore det en helt barock idé att riksdagen skulle frånsäga sig det övergripande ansvaret för hela sjukvården bara för att den är organiserad så, att det är andra instanser som är huvudmän. Staten måste kunna agera också när varken lagstiftning eller specialanslag är aktuella. Jag antar att Nils Carlshamre vid närmare eftertanke är beredd att instämma i det. I detta fall kan det ske i tre moment: 2. konkreta åtgärder på regeringsnivå och Regeringen påbörjade efter remisstidens utgång arbetet efter samtliga tre linjer. Först färdigt blev avtalet med sjukvårdshuvudmännen, som undertecknades den 1 mars i år. I den överenskommelsen heter det bl.a.: ”Vid denna överenskommelse har förutsatts att åtgärder vidtas för att förbättra kontinuiteten i sjukvården bla med utgångspunkt i förslagen i kontinuitetsutredningens betänkande Husläkare — en enklare och tryggare sjukvård. Avsikten är att i fortsatta överläggningar ta upp frågan om åtgärdernas utformning m m.” Överenskommelsen har för Landstingsförbundets del undertecknats av riksdagsman Börje Hörnlund . Och överenskommelsen, ärade ledamöter, godkändes enhälligt av riksdagen den 17 maj. I början av april låg en proposition om husläkarsystemet på riksdagens bord. Den består av två moment, dels allmänna principer för ett husläkarsystem som regeringen vill att riksdagen godkänner, dels en anmälan av ett antal planerade åtgärder från regeringens sida för att öka utbildningen av allmänläkare och distriktssköterskor och för att stärka ämnet primärvård / allmänmedicin inom forskning och utbildning. Mot bakgrund av den utveckling jag här har skildrat är det kanske inte så konstigt att vi inom folkpartiet milt sagt blev något förvånade när vi tog del av partimotionerna med anledning av husläkarpropositionen. I de flesta motionerna hävdas att propositionen saknar konkreta förslag. Men det är ju helt enkelt inte sant. Ett betydande antal konkreta åtgärder aviseras i propositionen. Och statsrådet Lindahl har tidigare i debatten relaterat dem. Men trots att vi påpekade detta under utskottsbehandlingen återfinns det sanningslösa påståendet i utskottsmajoritetens yttrande. Nils Carlshamre var här inne på en liknande tanke. Jag kan inte underlåta att rapportera om de ovanliga ansträngningar som framför allt socialdemokrater och centerpartister samlade sig till för att skenbarligen få den felaktiga beskrivningen att verka sannolik. I ett första utkast till utskottsbetänkande, som utskottskansliet hade utarbetat, fanns en korrekt redovisning av de konkreta förslag som aviserats i propositionen. Vad gjorde då centerpartister och socialdemokrater? Jo, de lyfte helt enkelt ut hela det avsnittet. I stället satte de in en mening som hävdar att ”konkreta förslag saknas i propositionen”. Nils Carlshamre använde tidigare här i debatten uttrycket unikt. Detta är i sanning unikt. För att kunna hävda att någonting inte finns lyfte man helt enkelt ut en text som korrekt beskriver vad som verkligen finns. Det är i sanning ett unikt förfarande. Jag måste ändå fråga utskottet, och för den delen också moderaterna, som ju begär ett åtgärdsprogram av regeringen: Vad är det för typ av åtgärder som ni tänker er och som regeringen inte redan håller på med? Ni har inte på något sätt antytt vad det är för konkreta åtgärder som detta åtgärdsprogram skulle kunna innehålla. Ni har dock samtliga regeringserfarenhet. Det är inte så värst länge sedan ni satt i regeringsställning. Ni borde kunna ha vissa idéer om vad det är för konkreta åtgärder. Ni vill inte ha lagstiftning, och jag antar att ni inte vill ha några speciella bidrag av det slag som Landstingsförbundet har avvisat. När det gäller att få större plats för ämnet primärvård/ allmänmedicin inom utbildningen har ju konkreta åtgärder redovisats. Det är alltså åtgärder som vi inte redan vidtagit som ni måste tänka er. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att ni i varje fall antyder vad det är för typ av åtgärder som skulle finnas i detta konkreta åtgärdsprogram. Den andra typen av kritik i motionerna och utskottsbetänkandet riktar sig mot själva husläkarbegreppet och husläkaridén. Den kritiken gör mig förbluffad. Socialdemokraterna har visserligen aldrig utlovat något husläkarsystem. Men när de nu i sin motion hävdar att vi har frånträtt husläkaridén i propositionen förefaller det litet krystat att de går emot oss i utskottet. Åena sidan hävdar de att det förslag vi lägger fram inte innebär något husläkarsystem, å andra sidan går de emot det husläkarsystemet. Jag har svårt att få det resonemanget att gå ihop, om det inte är så att själva ordet husläkare har fått en magisk lyskraft som en del partier inte gärna vill att det skall ha kvar utan vill försöka släcka. Än mer förbluffad blir jag över moderaternas inställning. Nu använder de husläkarbegreppet som beteckning på ett näst intill renodlat privatläkarsystem. Den tolkningen framgick inte i trepartiregeringen, bl.a. inte i de direktiv som Ingegerd Troedsson utfärdade. Gick ni alltså hela tiden i hemlighet och menade privatläkarsystem, när ni talade om husläkare? I sanning ett ganska märkligt politiskt agerande i så fall. Mest förbluffad måste man bli över centerns agerande. I oktober 1978 utlovade Thorbjörn Fälldin ett husläkarsystem. Han kände då till innehållet i husläkarutredningens betänkande. Man kan inte, som Rune Gustavsson ibland har försökt göra, säga att husläkarutredningens betänkande förändrade alltihop. Det var känt. Det refererades f. ö. i Skånska Dagbladet den 23 augusti 1978. Där kanske man från centerhåll ändå har tagit del av det. I april undertecknade f. d. socialminister Rune Gustavsson en partimotion från centern, där det bl.a. hette att ”husläkarbegreppet har som uttryck för behovet av kontinuitet inom vården kommit att leda till orealistiska förväntningar”. I utskottsbetänkandet kräver centern nu tillsammans med socialdemokraterna att husläkarbegreppet utmönstras. Gick alltså centern under två år på trepartiregeringens tid och ansåg att husläkarbegreppet skapade orealistiska förväntningar och borde utmönstras — utan att säga något? Det är i så fall ett anmärkningsvärt beteende. Det är anmärkningsvärt att man, om man anser att ett husläkarsystem skapar orealistiska förväntningar bland befolkningen, ändå utfärdar regeringsförklaring efter regeringsförklaring, upplästa av partiledaren, dåvarande statsministern, som utlovar just ett sådant husläkarsystem. Nog har man anledning att bli förbluffad. Man måste fråga sig vad Rune Gustavsson skulle ha gjort, om han hade varit kvar som socialminister. Skulle han ha medverkat till att man inom socialdepar tementet hade utarbetat en husläkarproposition i enlighet med Thorbjörn Fälldins löfte den 3 oktober 1978, eller skulle han möjligen ha avgått i protest, eller vad skulle han ha gjort? Jag försökte få svar på den frågan häromdagen i en radiodebatt, men det lyckades inte. Jag upprepar därför frågan nu, för den är rätt viktig för bedömningen av centerns tillförlitlighet: Skulle socialdepartementet ha lagt fram en husläkarproposition om Rune Gustavsson varit kvar som departementschef — ja eller nej? Regeringen har alltså inlett ett arbete på att skapa ett efterlängtat husläkarsystem. Vi vet att oerhört många människor, inte minst pensionärer, uppfattar just ett husläkarsystem som en av de viktigaste reformerna inom sjukvården. Regeringen har lyckats få till stånd ett avtal med det här syftet med sjukvårdshuvudmännen, ett avtal som riksdagen enhälligt har godkänt. Regeringen har aviserat konkreta åtgärder för att öka och utvidga utbildningen för att möjliggöra ett husläkarsystem. Nu begär regeringen ett principbeslut av riksdagen, på samma sätt som så många andra principbeslut fattas i denna kammare, t.ex. häromdagen om införande av föräldrautbildning. Det fanns inga anslag och ingen lagstiftning när vi fattade beslut om socialutskottets betänkande om föräldrautbildning häromdagen. Det var allmänna principer, som har följts upp av ett avtal med de huvudmän som skall genomföra föräldrautbildningen. Då var det ingen som protesterade mot att regeringen presenterade allmänna riktlinjer utan speciella anslag och utan åtföljande lagstiftning. Nu plötsligt presenteras det som om det skulle vara något alldeles unikt i riksdagens arbete. Det är naturligtvis inte alls på det sättet. Det är ganska vanligt att regeringen förelägger riksdagen principer för godkännande. Men när det gäller husläkare snubblar samtliga oppositionspartier över varandra för att sätta käppar i hjulet — för oss, men det är kanske inte det viktigaste, utan för husläkartanken; det är viktigt. Det är i sanning ett beklämmande skådespel. Samtliga oppositionspartier får faktiskt dela ansvaret för att husläkaridén nu kommer att hänga i luften i brist på ett klart principbeslut i riksdagen. Tyngst vilar dock ansvaret på centerpartiet. Det var centern som svek sina upprepade löften, det var centern som spräckte en uppgörelse mellan de tre partier som i regeringsställning tillsammans lovat genomföra ett husläkarsystem och i stället lierade sig med socialdemokraterna. Jag instämmer i det fallet i Nils Carlshamres beskrivning: Det föreföll ett tag möjligt att tillsammans stå upp för det löfte vi hade givit väljarna. Men centern spräckte den möjligheten. Jag skall inte diskutera tuppkycklingars potens. Men för att fortsätta hönsgårdsliknelserna kan jag säga att om vi i oktober 1976 hade sagt till något av de andra regeringspartierna att innan hanen gal för full tid i denna valperiod skall ni trefalt ha förnekat och svikit oss, då skulle man ha attackerat oss obarmhärtigt. Nu vet vi att det är så: Marginalskatterna, jämställdhetslagen, husläkarsystemet — centrala moment i de regeringsförklaringar som Thorbjörn Fälldin har läst upp från kammarens talarstol — har saboterats med centern i sabotörernas huvudroll. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Förvisso vore det barockt om riksdagen skulle avhända sig sitt övergripande ansvar för sjukvårdens utveckling. Det är inte fråga om det. Det är bara det att denna proposition icke ger riksdagen tillfälle att lägga en tum till sitt ansvarstagande i den frågan. Det är sant, Per Gahrton, att propositionen inte innehåller ett enda konkret förslag — inte något konkret förslag till riksdagen, och det är ju de enda förslag som intresserar oss; det är dem som vi skall behandla. Per Gahrton använder ordet ”aviserar”, och det är alldeles korrekt. Propositionen aviserar förslag som skall komma senare. Och den aviserar också åtgärder som regeringen har rätt och full möjlighet att vidta utan riksdagens biträde. Den aviserar någonting som skall ske i framtiden. Men ingenting av detta är av den arten att det nödvändiggör eller ens gör önskvärt en förhandsanmälan ett eller flera år i förväg. Det är ganska enkla rutinbeslut som så småningom kommer att krävas av riksdagen. De behöver icke behandlas kanske åratal i förväg. Det finns alltså inga konkreta förslag. Beträffande avtal med huvudmännen är det riktigt att ett sådant träffats. Nu handlar det avtalet egentligen om någonting helt annat. Det är det sedvanliga, rutinmässiga avtalet om ersättning till sjukvårdshuvudmännen av försäkringsmedel. Man har bifogat vad som i avtalssammanhang annars kanske skulle kallas en fotnot, som det inte kan ha varit ett dugg svårt att få dit. Det är väl ingen konst att få Landstingsförbundet att skriva på att man uttalar sig för att man skall verka i en viss riktning, när det är just den riktningen man håller på att verka i allt vad man orkar —- och den enda man har tänkt att verka i. Man ansåg ju t.o.m. att 150 milj.kr. som betalning för detta var för mycket, så man vill inte ha dessa pengar. Nej, det här avtalet är verkligen inte någon milstolpe på vägen mot husläkarsystem. Det är en notering av någonting som redan pågår. I fråga om husläkarbegreppet har jag sagt att det enligt min mening är ett semantiskt bedrägeri. Man exploaterar en innebörd som ordet har för gemene man men som icke finns kvar i det sjukvårdssystem som vi skisserar. Det kan man väl göra om man vill —av politiska eller andra skäl. Vi har tyckt att det är onödigt. Men vi har accepterat begreppet därför att det vore ännu dummare — och därvidlag tycker jag att majoriteten har fel — att nu försöka lansera ytterligare ett nytt begrepp som vi skall hålla på att arbeta in under åratal. Så vill jag gärna påpeka för Per Gahrton att det är i folkpartiets reservation som orden husläkare och husläkarsystem konsekvent — eller nästan konsekvent — omges med citationstecken. Det sker inte i moderatreservationen.

Herr talman! När jag med Per Gahrton diskuterade i Öppen kanal, fick jag frågan om jag skulle ha lagt fram en sådan här proposition. Jag sade att det var Ingegerd Troedsson som hade ansvaret för detta område, men om jag skulle ha lagt fram en proposition i den här frågan, så hade det inte blivit en så urvattnad proposition. Vi medverkade i trepartiregeringen till att tillsätta husläkarutredningen, eftersom detta var en kompromissöverenskommelse. Utredningen och remissinstanserna har ju konstaterat, liksom folkpartiregeringen, att den viktigaste förutsättningen för kontinuitet i vården är att man bygger ut primärvården. Jag är helt övertygad om att trepartiregeringen inte skulle ha lagt fram ett så urvattnat förslag som riksdagen nu har begåvats med. Denna uppfattning styrks ju, Per Gahrton, av moderaterna — och av det anförande som Nils Carlshamre här har hållit. Sedan vill jag konstatera att folkpartiet som husläkarbegreppets främsta förespråkare har skapat orimliga förväntningar hos medborgarna. Folkpartiet har ju frammanat bilden av doktor Finlay, som vi minns från den gamla goda TV-serien och som alltid hade tid att komma på hembesök. Regeringen talar i sin husläkarproposition om allmänläkaroch vårdcentraler, och det är faktiskt inte det som ni har förespeglat medborgarna när ni talat om husläkare. Propositionen visar ju därtill, som har framgått här tidigare, en påfallande avsaknad av konkreta förslag. Den består av sjukvårdsministerns i och för sig mycket oförargliga tankar om sjukvården. Vidare leder propositionen inte fram till en enda liten husläkare. Plocka fram en sådan, Per Gahrton! Var finns den husläkaren i propositionen? Med hänsyn till propositionens innehåll menar jag — och det har jag gett uttryck för — att talet om husläkare är falsk marknadsföring.

Herr talman! Jag förstår inte Nils Carlshamres syn på den parlamentariska beslutsprocessen. Socialstyrelsen har i åratal uthärdat en mängd anvisningar och riktlinjer när det gäller sjukvården. I varje fall från folkpartiets sida har vi ansett att det vore bra om de centrala principerna kunde höjas upp i dignitet på det sättet att riksdagen fick en möjlighet att ta ställning till sådana principer. Vi tycker att detta är demokratiskt riktigt, och det är därför vi menar att det är rimligt att regeringen ger riksdagen en möjlighet att ta ställning till någonting som vi uppfattar som ett väsentligt inslag i organisationen av primärvården. Det är ganska märkligt att riksdagen, när den bereds detta tillfälle, slår ifrån sig med händer och fötter och säger att sådant vill man inte befatta sig med! Man reagerar snarast som om det vore en förolämpning att förelägga riksdagen förslag till riktlinjer. Man tycker tydligen att det är bra att den typen av riktlinjer förbehålles ett ämbetsverk. Det sammanfaller i varje fall inte med vår syn på hur folkförsamlingen bör arbeta. Nils Carlshamre har dessutom läst avtalet ganska dåligt. En fotnot är för mig någonting som står under den övriga texten, vanligtvis i petitstil. Så är det nu inte med den punkt om husläkare i avtalet med Landstingsförbundet som jag läste upp. Det är tvärtom så att av elva punkter, som inte är graderade i någon dignitet, är detta punkt nr 9. Jag har väldigt svårt att förstå varför man skulle särskilt skriva in en sådan punkt i ett avtal, om det inte vore meningen att på något sätt påverka sjukvårdshuvudmännen till att företa sig någonting som de inte till 100 96 är inne på, men som de förvisso i många avseenden redan håller på att skapa förutsättningar för. Men det är en annan sak. När Nils Carlshamre säger att husläkare är ett semantiskt bedrägeri, då ansluter han sig till samma argumentation som centerpartiet bedriver. Jag trodde att han var för god för det. Ni kan ju inte nu ha insett att det är ett semantiskt bedrägeri. Det är inte nu någonting speciellt har hänt. Vi har bytt regering, men i sak när det gäller husläkeriet har ingenting hänt. Har ni alltså också skrivit under regeringsförklaringar med begreppet husläkare i fullt medvetande om att det är ett semantiskt bedrägeri, liksom centern har skrivit under regeringsförklaringar med begreppet husläkare i full insikt om att det skulle skapa för stora förväntningar? Nu försöker Rune Gustavsson smita undan genom att säga att det är folkpartiet som har skapat de orealistiska förväntningarna. Så står det inte i er motion. Det står att det är husläkarbegreppet som sådant som har skapat de orealistiska förväntningarna. Om ni vill tillvita oss att ha presenterat någon sorts dr Finlay för svenska folket, då tillhör det anständigheten att ni också kan dokumentera den beskyllningen. Den är nämligen inte korrekt. Vi har aldrig svävat på målet när det gäller uppfattningen att det är den offentliga primärvården som skall vara basen även för husläkarsystemet. Men sedan menar vi att också privatläkare kan komma in i bilden. Rune Gustavsson försökte säga att han inte skulle ha skrivit en så urvattnad proposition. Varför hällde ni då inte litet mer vatten i er egen motion och skapade en föreställning om vad en proposition skulle ha kunnat innehålla?

Herr talman! Jag sade faktiskt inte att den famösa passusen i avtalet med Landstingsförbundet var en fotnot. Jag sade att den var vad som i avtalssammanhang annars brukar ges formen av en fotnot. Den ser ut som en fotnot. Att den kom dit förvånar mig inte ett dugg, därför att det var en ostridig sak som man inte ens behövde förhandla om. När den ena parten i en förhandling finner att han utan någon som helst uppoffring kan tillmötesgå någonting som andra mycket gärna vill, är det klart att han gör det. Märkvärdigare är det inte. Att den sattes dit var väl av samma skäl som det som gjorde att vi fick propositionen; det är mera folkpartiets önskan att demonstrera sin beslutsamhet än någon faktisk åtgärd för att få husläkaren närmare sitt förverkligande. Jag har också sagt att det är min uppfattning att ordet husläkare är ett semantiskt bedrägeri. Andra må tycka annorlunda. Det är faktiskt så att dr Finlay och hans gelikar har med detta att göra. Det man gör och som jag menar inte är alldeles snyggt att göra är att man exploaterar det förhållandet att när man till svenska folket säger ordet husläkare ser man framför sig dr Finlay. Det är det som är den allmänt kända innebörden i begreppet, någonting åt det hållet, och det är hembesöket som är det nästan helt dominerande för vanligt folk i begreppet husläkare. Man har alltså använt det ordet för att popularisera en form som jag menar borde vara populär nog ändå. Jag vill, herr talman, i den sista repliken gärna säga att det fortfarande inte finns någon motsättning om principerna. Vi står alla fast vid de tre nyckelorden: tillgängligheten, kontinuiteten, den personliga kontakten. Ingen har haft en tanke på att mäla sig ut ifrån detta. Från moderata samlingspartiets sida har vi i sex konkreta sakfrågor, när vi nu ändå har beretts — eller mer eller mindre påtvingats — ett tillfälle att yttra oss i förtid, anmält avvikande uppfattning, rörande jourtjänsten, rörande utbildningen och andra sådana ting. Vi passade på att skicka med dem till regeringen. Men vi har inte yrkat avslag på propositionen. Ingen mer än vpk, som inte är företrätt i utskottet, har gjort det. Inget parti har i utskottet föreslagit avslag på propositionen. Det är svårt att yrka bifall till den, då man inte riktigt vet vad man skall bifalla. Saken befinner sig alltså i samma läge som den befann sig innan propositionen kom. Vi är överens om att utveckla primärvården åt det här hållet. Jag har och vi i moderata samlingspartiet har på några punkter anmält att det bör göras på ett annat sätt än det på vilket regeringen har för avsikt att göra, och majoriteten har på ytterligare andra punkter haft en annan mening om detta. I vissa fall är flera på samma linje, i vissa fall går vi ensamma var för sig. Det gäller alltså fortfarande de konkreta punkterna. Huvudprincipen är vi överens om och skulle ha varit det med eller utan denna proposition.

Herr talman! Per Gahrton höjer rösten. Den här lokalen är litet större än utskottslokalen. Per Gahrton gör själv allt för att frammana bilden av dr Finlay. Det är bara väskan som inte är med. Varför gav ni inte mer av innehåll i er motion, frågar Per Gahrton. Man kan inte, som Nils Carlshamre sade, yrka avslag på någonting som egentligen inte finns. Vi har tagit upp konkreta punkter för att utveckla det arbete som är på gång och som Landstingsförbundet, Kommunförbundet, socialstyrelsen och Spri i ett gemensamt utredningsarbete har lagt grunden till. Det är ett arbete som pågår för fullt ute i landstingen. Det är då vi har krävt detta. Vi vill bygga på vårdlagen. Då måste vi se till att vi får allmänläkare, att vi får distriktssköterskor osv. Vi kräver ett program för detta arbete. När det sedan gäller frågan om regeringsdeklarationen så börjar argumenten tydligen tryta för Per Gahrton. Jag har tidigare redovisat här att vi hade frågan om husläkare med i regeringsdeklarationen, och utredningen har följts upp. Men sedan har det visat sig att man inte vare sig av utredningsarbetet och dess resultat eller av remissinstanserna kunde få fram denna modell som ni frammanar i olika situationer. Vi är ju alla överens om att det behövs en bättre kontinuitet, Per Gahrton, men det är inte det vi diskuterar. Frågan är: Hur skall vi nu på bästa sätt kunna se till att vi får läkare på alla centraler — i dag fattas ungefär 800 fasta tjänster? Och många saknar helt läkare. Den som har suttit i landstinget i ett glesbygdslän har litet grand upplevt dessa problem. Vad som behövs i dag är alltså personal — läkare, distriktssköterskor och den övriga personal som skall ingå i detta arbete, Det är det vi gemensamt behöver ägna oss åt att få fram.

Herr talman! Var och en kan notera att Rune Gustavsson inte heller nu kunde ens antydningsvis peka på någon konkret åtgärd som centern skulle vilja vidta som vi inte redan har vidtagit eller håller på att vidta. Rune Gustavssons tidsuppfattning är litet märklig. För mig är det definitivt så att augusti ligger före oktober i tiden — det gäller alla år, även 1978. Och eftersom husläkarutredningen var känd i augusti 1978 och Thorbjörn Fälldin lovade husläkare i oktober 1978, är det litet svårt att göra det sannolikt att husläkarutredningens resultat på något sätt skulle ha påverkat centern i negativ riktning — för så vitt den dåvarande statsministern inte medvetet lovade någonting som han redan då ansåg skulle skapa orealistiska förväntningar. Jag tror inte Thorbjörn Fälldin om det. Det måste ha varit någonting annat som inträffade, som det hade varit intressant att få noggrant utrett. Jag tror inte jag liknar doktor Finlay, så god skådespelare är jag inte. Men jag vill ta upp frågan om fotnoten. Vi har Börje Hörnlund här, ser jag, som har skrivit under Landstingsförbundets avtal med staten i denna fråga. Om det är så att vissa punkter i ett avtal som staten sluter med Landstingsförbundet skulle ha mindre dignitet än andra är det i högsta grad anmärkningsvärt. Det är alltså ett påstående från Nils Carlshamre. Jag förutsätter att det är någonting som man från Landstingsförbundet inte alls kan acceptera. Skriver man in denna princip om kontinuitet på grundval av husläkarutredningen så menar man någonting med det. Jag förutsätter att det är på det sättet från Landstingsförbundets sida. Samtliga här säger att vi är överens i sak, vi är överens om kontinuiteten, osv. Ja, det är i så fall utmärkt om vi är överens om kontinuiteten, med den grundprincipen att det skall vara en knytning — denna direkta, personliga knytning — mellan patienterna och en särskild läkare och övrig vårdpersonal samt att detta skall vara baserat på allmänläkare och distriktssköterskor på vårdcentralerna. Jag är inte alls säker, om vi tränger djupare in i detta, att vi är överens i sak heller. Striden om husläkare är eventuellt inte bara en strid om ord, utan det är en strid i sak. Men framför allt är det en strid om hederlighet i politiken. Här är två partier som fram till nyligen sade till folket att de var med om att vi skulle införa ett husläkarsystem. Nu kallar de husläkare för semantiskt bedrägeri och någonting som skapar orealistiska förväntningar. Jag förutsätter att väljarna kan inse att det är en argumentation som definitivt inte går ihop.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i motionen 2630 yrkat avslag på propositionen om husläkarsystem inom hälsooch sjukvården. Vi har gjort detta med anledning av att propositionen inte innehåller några egentliga konkreta förslag, vilket ju har framhållits tidigare i debatten. Propositionen innehåller en rad önskemål och allmänna rekommendationer, som inte motiverar ett riksdagens beslut, och om de övriga partiernas motionärer konsekvent hade tagit ställning med utgångspunkt i sina motioner, hade de också kommit till samma resultat, dvs. ett avslagsyrkande. Vad innebär propositionen när det gäller s.k. konkreta åtgärder? Bl. a. hänvisas till att statsrådet ”kommer att verka för en ökning av antalet FV-block för allmänläkarvård inom ramen för det arbete som bedrivs inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation”. Statsrådet ”har för avsikt att föreslå regeringen att uppdra åt nämnden för läkares vidareutbildning att i samråd med berörda parter utreda frågan om kompletteringsutbildningar som skall göra det möjligt för specialistläkare att gå över till allmänläkarverksamhet. Statsrådet har också för avsikt att uppdra åt NLV att närmare överväga frågan om dispansförfarande vad gäller kraven på behörighet till allmänläkartjänster. Statsrådet anmäler att förslag kommer att framläggas om åtgärder för att mot bakgrund av kontinuitetsutredningens betänkande i samråd med sjukvårdshuvudmännen undersöka möjligheterna att utöka utbildningskapaciteten för distriktssköterskor. Statsrådet förordar åtgärder för att utbildningsmyndigheterna i läroplaner m.m. skall ge större utrymme för primärvården vid utbildning av vårdpersonal.” Detta är ju inte särskilt konkreta förslag, men de speglar hela innehållet i propositionen. Det brinner emellertid i knutarna när det gäller vårdsituationen på vissa områden. Statsrådet, som inte är ovetande om detta, borde övergå från överväganden, avsikter och förordande till handling för att lösa sjukvårdskrisen. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är en utmaning mot de vårdbehövande när man på ansvarigt regeringshåll framlägger tankar på ett husläkarsystem, trots vetskapen om den katastrofala personalsituation som hälsooch sjukvården brottas med. Bristen gäller också läkare. I dag diskuteras på allvar ett anställningsstopp för läkare i storstäderna för att få ut läkare till landsorten. Landstingsförbundet menar att detta är ofrånkomligt, om man i stora delar av landet skall kunna bedriva någon som helst sjukvård. Det finns i dag hela landskap, där man inte har tillgång till läkare. 1977 saknade 16 94 av tjänsterna läkare. Men detta ger inte hela bilden. Dit hör att omkring hälften av tjänsterna var besatta med inte helt behöriga eller inte helt färdigutbildade läkare. Samtidigt kan tydligen en eftertraktad tjänst uppehålla två läkare. Fördelningen av läkare lika över hela landet har inte fungerat. Inte heller har man fått en rättvis fördelning inom olika vårdspecialiteter. Läkare söker till storsjukhusens specialkliniker i storstäderna, som ger en annan status än exempelvis allmänvården, långtidssjukvården eller psykiatrin. Nya tjänster har också inrättats i snabbare takt än det har varit möjligt att tillsätta läkare. Flyttlasspolitiken tillämpas inte inom läkaryrket. Alla är väl överens om att kontinuiteten vid återkommande läkarbesök borde vara annorlunda och bättre, ett problem som de flesta sjukvårdshuvudmän nu visar intresse för. Men i propositionen har man snävat till begreppet genom att i första hand knyta det till två personalgrupper: allmänläkare och distriktssköterskor. Vpk vill utvidga detta begrepp och har tidigare föreslagit uppbyggandet av team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, socialarbetare och andra yrkesgrupper, som får ansvaret för ett geografiskt avgränsat område, där alla personalkategorier deltar i det direkta patientarbetet. Genom att stimulera till täta kontakter med vårdcentraler och hembesöksverksamhet skulle man kunna uppnå god personkännedom och bra relationer mellan den samlade sjukvårdspersonalen och dess patienter. Vi hade en tid en distriktsläkarorganisation, som fungerade relativt bra. Samma läkare fanns där, ofta i flera generationer, vilket ingav en viss trygghet. Sedan kom läkarcentralerna, som skulle bli ett komplement. Därefter kom stordriftsidén med specialavdelningar och specialister, vilket har utarmat allmänsjukvården på distriktsplanet. Det är slöseri med resurser att komma till olika läkare. Det sade statsrådet före pausen. Men på distriktsläkartjänsterna finns i dag nästan enbart s.k. AT-läkare, i vilkas utbildning ingår tre månaders praktik på distriktsorganisationen. Det betyder att den som går på kontinuerlig läkarkontroll för exempelvis hjärtbesvär under en tvåårsperiod kan mötas av åtta olika läkare. Det finns konkreta exempel på detta. Vad det innebär av negativa effekter för en patient, både undersökningsmässigt och när det gäller medicinering, är inte svårt att räkna ut. Detta problem vill statsrådet nu lösa. Men hur? Jag tror att det med rimliga krav på vidareutbildning, kompensation för jourtjänstgöring, kortare arbetstid m.m. är orimligt att tänka sig en bestående läkarkontinuitet. Däremot är det möjligt att upprätthålla kontakten med en och samma personalgrupp vid en vårdcentral med den utformning som vpk förordar i motionen. I propositionen talas det om nödvändigheten av att bygga ut den öppna sjukvården, men inga konkreta förslag till åtgärder ges. Sjukvårdshuvudmännen, «landstingen, har kommit längre i sin sjukvårdsplanering på detta område. De bör också i sin egenskap av huvudmän ges huvudansvaret för sjukvårdens planering. Landstingen måste tillsammans med vårdpersonalen ta ett större politiskt ansvar också för vårdens innehåll. Jag skall inte här ta upp frågan om vårdlag och vpk:s uppfattning om hur dessa borde fungera. Dels har den frågan diskuterats tidigare i vår, dels återkommer den då Vårdutbildningen på högskolan kommer upp. Hur utbildningen ser ut både kvantitativt och kvalitativt är avgörande för hur sjukvården skall fungera. Om inte hela sjukvårdssystemet skall klappa ihop, måste en snabb utbyggnad ske av en lättillgänglig öppen vård med ett stort antal mindre vårdcentraler, placerade i närheten av där människor bor och som kan kontaktas utan tidsbeställning och köer. Den hierarkiska strukturen inom sjukvården måste brytas ner och en adekvat utbildning ges åt olika personalgrupper, så att de direkt kan delta i arbetet och självständigt sköta patientkontakter. Socialarbetare bör knytas till alla vårdcentraler. Jourverksamheten baseras på vårdcentralerna, som skall vara det ställe där man normalt kommer i kontakt med sjukvården för att om så behövs slussas vidare till specialvård. Slutligen, herr talman! All sjukvård och hälsovård skall vara avgiftsfri. Vårdavgifterna svarar i dag för en relativt blygsam del av sjukvårdens intäkter och skulle utan större olägenhet kunna tas över av försäkringskassan. Det skulle minska de administrativa kostnaderna, och mer personal skulle frigöras för direkta vårduppgifter. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 2630 gällande husläkarsystem, m.m.
Herr talman! Det kan förefalla rakryggat av vpk att yrka avslag på propositionen, men jag vill gärna att det skall vara alldeles kristallklart vad det är vpk yrkar avslag på. Jag har tolkat det så, att vpk är motståndare till idén med närmare anknytning mellan vårdsökande och en enskild läkare. Samtidigt noterar jag här att man från vpk-håll, som Karin Nordlander säger, klagar över att vårdsökande kan få komma till åtta olika läkare. Vpk yrkar alltså avslag på propositionen. För den kommande debatten vill jag ha klarlagt om vpk principiellt är motståndare till det som praktiskt taget samtliga människor som varit i kontakt med sjukvården här i landet vill ha, nämligen en närmare anknytning mellan vårdsökande och en viss läkare.

Herr talman! Vi är principiellt emot ett husläkarsystem som alternativ till en utbyggnad av öppenvården, som vi förordar. Husläkarsystemet är en historisk överleva, och det är dessutom reaktionärt. Det gav på sin tid den privilegierade minoriteten möjlighet att köpa tjänster av en bestämd läkare. Den stora allmänheten hänvisades till överfyllda polikliniker eller till provinsialläkarmottagningar, i den mån de över huvud taget fick någon vård. Betalningsförmågan var ofta avgörande. Det systemet vill vi inte ha tillbaka, inte ens-associationen till ordet husläkare. Jag kan passa på att säga att vi i motionen framhållit en annan fara med husläkarsystemet, nämligen att det kan medföra minskad tillgång på kompetenta specialister inom öppenvården. Vi har pekat på några konkreta exempel: den som lider av exempelvis en ögonsjukdom har större behov av kompentent ögonläkare än av en husläkare, och utbildningen i barnaålderns sjukdomar ger värdefulla kunskaper som är till fördel också för öppenvården. Det finns många exempel. Vpk menar att det finns en uppenbar risk för att husläkaridén leder till en kunskapsuttunning som i realiteten innebär ett steg tillbaka.
Herr talman! Om kammaren ursäktar det något vulgära uttrycket ”raka rör”, så är det litet ”raka rör” med vpk. Det som de flesta människor som söker sjukvård här i landet har sagt att de vill ha, nämligen kontakten mellan en viss läkare och de patienter som måste komma tillbaka, anser vpk vara reaktionärt. Det är utmärkt att vi har fått det klarlagt, och vi skall hjälpa vpk att sprida det budskapet till väljarna.
Herr talman! Det var inte vad jag sade, Per Gahrton. Med vetskap om läkarsituationen är det ansvarslöst att komma med utspelet om husläkare. Det finns heller inget konkret att bygga på i propositionen. Det är ju ändå socialstyrelsen som är ansvarig när det gäller fördelningen av läkare, och där måste man allvarligt överväga sina insatser. Läkarresurserna måste fördelas på ett rättvisare sätt efter behov och inte efter status. Det är på sjukhusen och inom den öppna vården som läkarna behövs mest, men enligt statusskalan ser det inte ut på det sättet. Läkarbrist råder inom öppenvården i dag, att då börja tala om husläkare tycker vi är långsökt.

Herr talman! Låt mig från början slå fast att vi tydligen alla är överens om en sak: Vi vill arbeta för en bättre kontinuitet i relationerna mellan patient och sjukvårdspersonal. Av många människor upplevs sjukvården som opersonlig. Man tycker att mänskliga relationer saknas. Från sjukvårdshuvudmännens sida har man också uppmärksammat behovet av en ökad kontinuitet inom hälsooch sjukvården. Landstingsförbundet, Kommunförbundet, socialstyrelsen och Spri har i ett gemensamt utredningsarbete angett vårdkontinuitet som en huvudprincip för utbyggnaden av primärvården. Om man frågade människor om detta, skulle man säkert få ett ganska entydigt svar: Jag vill tala med samma läkare som jag har talat med tidigare. Jag vill träffa samma mottagningssköterska, samma sjukgymnast, samma Nr 163 terapeut som vid tidigare besök. Jag vill att hem till mig skall komma samma Torsdagen den distriktssköterska som förra gången. 31 maj 1979 Detta säger oss att när någon har kommit i kontakt med en person från sjukvårdspersonalens sida, så vill man få återkontakt med just den personen, som man då tycker sig känna. Sådana naturliga relationer är en god grund för vårdk ntinuitet. Men det är ändå inte kontinviteten inom sjukvården som foll, spontant frågar efter, när man möter dem ute i bygderna. Frågan till oss politiker är i stället: Hur kan det komma sig att jag får vänta i veckor för att få träffa en läkare och tala med honom om mina problem? De här frågorna är mycket intressanta, för de avspeglar de allt överskuggande problemen inom primärvården i dag. Vi kan slå fast: Förutsättningen för en väl fungerande primärvård är tillräckligt antal anställda på fast inrättade tjänster. Förutsättningen för kontinuitet inom sjukvården är en väl fungerande primärvård. I socialstyrelsens principprogram Hälsooch sjukvård inför 80-talet, som regeringen välvilligt tycks vilja inlemma som en del av sitt s.k. husläkarsystem, diskuteras vårdstrukturen för framtidens sjukvård. Där anges klart att primärvården, som ligger närmast människorna, bör ta över en allt större del av uppgifterna inom sjukvården för framtiden. Planering enligt dessa riktlinjer pågår också. Hur är då läget inom primärvården i dag? Av tillgängliga uppgifter framgår att av 1600 inrättade tjänster för distriktsläkare inom allmän läkarvård är ca 800 besatta med ordinarie innehavare. Knappt hälften av dessa har allmänläkarkompetens. 275 tjänster är helt vakanta. Skall man uppfylla propositionens önskemål om allmänläkartäthet i det system som regeringen planerat behöver vi ca 4 000 läkare i allmän vård. Det äralldeles uppenbart att det är en stor klyfta mellan realitet och önskemål i det sammanhanget. Ser man på distriktssköterskesidan — distriktssköterskorna kommer ju för framtiden att få en än viktigare uppgift inom primärvården än hittills genom en som vi hoppas utbyggd och förbättrad hemsjukvård — anges det i propositionen att önskemålet är att vi skall ha en distriktssköterska på 1500 personer. Antalet sköterskor måste då tredubblas till ca 6 500. Av de uppgifter som lämnas i budgetpropositionen kan man läsa ut att vi i dag har ca 20 000 yrkesverksamma läkare i vårt land. Det betyder ca en läkare på 400 invånare. Jag skall här endast konstatera att det samtidigt som vi haren läkare på 400 invånare är en nära nog katastrofal brist på läkare inom primärvården. Då reser sig automatiskt frågan: Utnyttjar vi i det här landet personalresurserna på ett riktigt sätt? Det skulle vara intressant att få sjukvårdsministerns syn på den saken. I propositionen och i reservationen nr 2 betonas ensidigt husläkarens roll i primärvården. Förutom att detta synsätt skymmer det grundläggande, nämligen behovet av en ökad tillgång till allmänläkare och distriktssköterskor, avviker detta resonemang från den pågående utvecklingen inom sjuk 183 vården. Inom primärvården pågår en utveckling där vårdlag skall möta patienten utifrån ett gemensamt synsätt, där helhetssynen är grundläggande. Distriktssköterskor, sjukgymnaster och terapeuter bidrar lika väl som distriktsläkaren med insatser av betydelse för vårdkontinuiteten. Utredningen om sjukvårdens inre organisation, som väl nu är ute på remiss, har ställt sig bakom ett sådant synsätt och föreslagit att en organisation med vårdlag prövas och utvecklas inom hela hälsooch sjukvården. Mot bakgrund av den stora betydelse regeringen i propagandan tillmätt husläkarfrågan är det med förvåning vi har fått konstatera att propositionen har sådan påfallande brist på konkreta förslag. Sjukvårdsministern har begåvat riksdagen med i och för sig tämligen oförargliga tyckanden om landets sjukvård. Förslag till hur man skall leva upp till husläkartanken har däremot saknats. De översyner och utredningar som aviserats i propositionen står i bjärt kontrast till regeringens husläkarpropaganda. Det är därför som utskottsmajoriteten har valt att begära att regeringen presenterar en plan för utbyggnaden av primärvården. I en sådan plan måste som väsentlig del finnas med konkreta åtgärder för att man skall kunna öka personaltillgången och få en regional utjämning av läkarresurserna. Som jag förut sade är nämligen förutsättningen för kontinuitet i sjukvården att man bygger ut primärvårdens resurser jämnt över hela landet. Vi har från centerpartiets sida också ställt oss kritiska mot den registrering av invånare till viss läkare som ingår i ett husläkarsystem. Vid ett sammanhängande sjukvårdsförlopp är det naturligt och önskvärt för både patient och vårdpersonal att åstadkomma kontinuitet, dvs. att patienten får besöka samma läkare och övrig sjukvårdspersonal vid återbesök. En sådan registrering är närmast en praktisk-organisatorisk fråga, som man redan har löst på många håll. Vi ställer oss avvisande till tanken på en registrering som inte hänger samman med viss vårdepisod. Vi ser nämligen en klar risk för att patienterna delas in i ett A och ett B-lag, där till A-laget hör de som lyckats få en fast kontakt med en läkare, medan till B-laget hör de som inte lyckats nå denna kontakt eller som inte brytt sig om att söka nå den. Jag skulle gärna vilja höra från regeringssidan hur man ser på den problematiken. Kommer vi att få patienter som ställs utanför en kontinuitet bara därför att de inte har registrerat sig hos en viss läkare? Det kan ju också vara på det sättet — i varje fall är det i dagens bristsituation naturligt — att en läkare inte kan ta emot alla som vill ha en fast kontakt med denne läkare. Det är också ett problem som man inte har belyst närmare i propositionen, men det kanske har gått mig förbi. Här har talats mycket om huruvida vi från centerns sida tidigare har accepterat husläkarsystemet eller inte. Jag skall inte gå närmare in på den debatten. Jag vill bara säga för min personliga del — och det tror jag att vissa personer kan verifiera, om de är närvarande i kammaren — att jag har accepterat husläkaren som ett arbetsnamn när det gäller strävandena att nå bättre kontinuitet i sjukvården. Det är ju, som jag tidigare sade, en gemensam strävan att förbättra kontinuiteten i sjukvården. Men sedan kan man konstatera att i den här propositionen har folkpartiregeringen gjort namnfrågan till en huvudfråga och förutsättningarna för genomförandet av en bättre kontinuitet i vården till en andrahandsfråga. Det är en inställning som vi inte kan acceptera. Det är därför som vi från utskottets sida har begärt ett åtgärdsprogram för att få underlag inom primärvården för en bättre kontinuitet. Man kan ställa många frågor när det gäller husläkarsystemets införande. I propositionen har det sagts att husläkarsystemet successivt skall införas i sjukvården. Med hänsyn till de siffror jag nyss nämnde om läkarbristen inom primärvården och beträffande det underlag av vårdpersonal som behövs för att man skall uppnå de önskningar som anges i propositionen undrar jag när regeringen tror att vi skall få en sådan personaltäthet inom primärvården att ett s.k. husläkarsystem över huvud taget kan införas. Är det inte bättre att arbeta med de kontinuitetssträvanden som nu finns överallt hos våra sjukvårdshuvudmän? Ty en kontinuitet som innebär att man söker sig till ett vårdlag och även har kontakt med en fast läkare är etablerad på många håll, och en sådan vårdkontinuitet kan införas successivt även i en bristsituation. Nils Carlshamre tog upp frågan om jouransvaret inom sjukvården. Jag har ingen anledning att polemisera mot Nils Carlshamre på den punkten. Jag har den bestämda uppfattningen att om det fordras en flexibel organisation någonstans, så är det inom joursjukvården. På detta område måste verksamheten anpassas efter lokala förhållanden och tillgängliga resurser. Jag vill dock i det här sammanhanget påpeka att kravet på en förbättrad social jour växer sig allt starkare. Vi får för framtiden räkna med att det är nödvändigt med samarbete mellan sjukvårdens jour och den framtida socialtjänsten. Nils Carlshamre var också inne på frågan om privatpraktikervården och ställde sig litet frågande till socialutskottets majoritetsskrivning på den punkten. Låt mig helt kort förklara min syn på privatpraktikervården. Utskottet förordar i likhet med vad som sägs i propositionen ett närmare samarbete mellan privatläkarna och den offentliga vården. Samhället har ett övergripande ansvar för att medborgarna får sitt behov av sjukvård tillgodosett. Detta ansvar innebär att sjukvården måste fungera dag som natt, helg som söcken. Resurser måste finnas tillgängliga för detta, och det har samhället också ansvar för. Privatläkarna är en värdefull resurs i samhällets sjukvård som ett komplement till den offentliga vården. Därom tror jag att vi är överens. Omfattningen av privatläkarnas medverkan i svensk sjukvård för framtiden är enligt min mening beroende på arten och graden av samarbetet mellan den offentliga sjukvården och privatläkarna. Låt mig till sist säga att det rent sakligt inte råder några starkt delade meningar om uppbyggnaden av framtidens sjukvård. Om vi bortser från skillnader i detaljfrågor och från politiskt taktiska finter i debatten, så är vi i grunden överens. Om vi som grund för vår debatt har viljan att tillfredsställa allmänhetens behov av en effektiv och samtidigt mänsklig vård — och den grunden hoppas jag att vi alla har — skall vi nog gemensamt för framtiden kunna åstadkomma en god sjukvård med kontinuitet i vården. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag noterar att Erik Larsson betonar att det är kontinuiteten mellan patienterna och sjukvårdspersonalen som är det viktiga och att han menar att det resonemang som förs i propositionen om vikten av kontinuitet mellan läkare och patienter avviker från den pågående utvecklingen ute i landstingen. Det är ett intressant konstaterande. Det antyder något som vi kanske har misstänkt, nämligen att det är någonting mer än en strid om ord när vi strider om husläkarsystemet. Därför vill jag ha klarlagt: Var står centern när det gäller husläkartankens grundläggande idé, att det självfallet skall vara kontinuitet mellan patient och all vårdpersonal men att det är av särskild betydelse att vi skapar kontinuitet mellan patienter och en viss läkare? Läkaren har ofrånkomligen en central position i sjukvårdsarbetet, och det är just den kontinuiteten som människorna vill ha. Är vi verkligen överens i sak, som Erik Larsson sade på slutet, eller är centern i själva verket motståndare till den bärande principen bakom husläkartanken? Vi vet att personalbristen är akut i dag — det är just därför som regeringen aviserar en rad åtgärder. Men vi vet också att prognoserna visar att antalet allmänläkare kommer att tredubblas från 1977 till 1985. Och antalet allmänläkare plus en del andra som kan vara möjliga att använda som husläkare under en övergångstid kommer enligt prognoserna att vara uppe i 3 300 år 1985. Vårt första etappmål, en husläkare per 3 000 invånare, kräver 2800 husläkare. Det innebär alltså att i mitten på eller i slutet av 1980-talet kommer vi att ha en god marginal på läkarsidan för att genomföra den första etappen i utbyggnaden av ett husläkarsystem. Vilka konkreta åtgärder vill centern vidta för att snabbare bygga ut primärvården och snabbare få fler allmänläkare? Slutligen har vi sett att i Stockholm har man med centerns medverkan beslutat starta ett husläkarsystem vid fem vårdcentraler. Tycker Erik Larsson att det är bra eller att det är dåligt att centern i Stockholm har medverkat till uppbyggnaden av ett husläkarsystem?

Herr talman! Jag kan inte finna att skillnaden är särskilt stor mellan folkpartiets och centerns syn på betydelsen av kontinuitet. Vad vi vänder oss mot är att propositionen ensidigt betonar läkarens betydelse i vårdlaget. Vi menar att det är vårdlaget som är det viktiga. Det är detta som är så avgörande när man för framtiden skapar kontinuitet inom sjukvården. Eftersom vi vet att läkarnas närvarofrekvens på läkarmottagningarna ofta är låg måste vårdlaget svara för kontinuiteten i kontakterna med patienten. F. ö. förstår jag inte riktigt Per Gahrtons fråga från den synpunkten att man i propositionen vill erbjuda patienter att ansluta sig till en viss husläkare. Följaktligen är det inte förbjudet för en patient att söka en läkare en gång och en annan läkare en annan gång. Det blir ingen kontinuitet i det heller. Ett erbjudande om kontinuitet bör vara fastare än så för att det skall kunna betraktas som ett system. Sedan vill Per Gahrton göra gällande att år 1985 har vi resurser för att genomföra det s.k. husläkarsystemet. Tillåt mig tvivla! Jag har lång erfarenhet av planer inom svensk sjukvård och har väldigt ofta sett dessa planer gå om intet. Jag tycker, Per Gahrton, att det är likgiltigt om en patient som kommer till läkaren kallar denne för husläkare, familjeläkare, människoläkare eller något annat — huvudsaken är att han har en fast kontakt med vårdpersonalen. Det är detta som vi anser vara det väsentliga. Enligt min mening är det bra om man prövar olika system för kontinuitet inom sjukvården. Jag har ingenting emot de försök som Stockholms läns landsting nu genomför. Det kan vara värdefullt att verkligen få utrett hur ett s.k. husläkarsystem klarar sig i det praktiska jobbet.

Herr talman!

Det är ju därför som jag måste ställa denna fråga och upprepa den. Fundamentet i husläkarsystemet — det som eventuellt skiljer oss åt — är ju inte att vårdlaget skall finnas, att vi skall bygga ut primärvården och allt detta. Detta är vi överens om, det är alldeles klart. Men är vi överens om att sträva mot ett system där man har en särskild anknytning mellan patienter och läkare? Är vi också överens om att det är en målsättning som vi skall försöka förverkliga i takt med att personalen räcker till? Om vi är överens om det också, då förefaller det fullständigt obegripligt att centern inte också i dag kan kalla det för ett husläkarsystem när man kunde göra det i oktober 1978. Om vi inte är överens isak, ja, då är det också en mycket intressant information om att centern inte vill ha denna kontinuitet, speciellt mellan läkare och patienter. Därför är det viktigt att få besked på den här punkten. När det gäller personaltillgången betonar jag igen att det är den första etappen, som enligt prognoserna kommer att kunna utbyggas med den planerade läkartillgången i slutet av 1980-talet. Vi har högre ambitioner, men de ligger längre fram i tiden. Om planerna och prognoserna brakar ihop är ingenting som vi kan förutsätta i dag, men även om det skulle bli en fördröjning på några år, har vi klart sagt ut att vi inte utlovar något husläkarsystem till i dag eller till i morgon eller i övermorgon men att vi strävar efter att börja bygga upp det nu, och efter hand som personaltillgången tillåter skall vi försöka förverkliga det över hela landet.
Herr talman! Låt mig helt kort bara säga till Per Gahrton att jag anser — liksom Nils Carlshamre, som tidigare på ett så utomordentligt sätt gett uttryck för denna uppfattning — att talet om husläkare leder tanken snett. Ni koncentrerar alltså kontinuiteten till att gälla en person inom vårdlaget. Vi menar att kontinuiteten skall gälla hela vårdlaget. Vi utesluter alltså inte — givetvis inte! — kontinuitet i relationerna mellan patient och läkare, Per Gahrton, men det är en del av de relationer som patienten skall ha vid besöken; inte hela relationen till sjukvården.

Herr talman! Denna debatt är intressant ur många synpunkter, bl.a. därför att socialutskottets betänkande grundas på socialdemokraternas och centerns partimotioner och inte på folkpartiregeringens uppreklamerade proposition med rubriken Husläkarsystem inom hälsooch sjukvården. Propositionen stöds inte av något annat riksdagsparti. Av folkpartiets slogan från 1976 års valrörelse , ”I folkpartiets Sverige har alla en husläkare”, har det blivit en reservation från två av socialutskottets 15 ledamöter. Den kommande voteringen i kammaren kommer att bli lika förödande för regeringen. Propositionen innehåller inget annat än ord och åter ord, inga konkreta förslag, bara funderingar och allmänt hållna önskemål som inte ger grund för ställningstaganden. Vad statsrådet och Per Gahrton än säger, så har talet om husläkare och det sätt på vilket propositionen presenterats bibringat allmänheten uppfattningen att var och en av oss skulle få en läkare som följde oss från födseln och livet igenom, en som skulle ställa upp när som helst under dygnet, vardag som helgdag, och som skulle göra hembesök alla tider på dygnet. Så har aldrig varit avsikten, och så står det heller inte i propositionen.

I själva verket innehåller den inget nytt. Folkpartiets ”husläkarsystem” är inget annat än en utbyggd öppen vård. Nu säger folkpartiet att vi går emot propositionen av taktiska skäl. Det är inte sant. Socialdemokraterna står för en sjukvårdspolitik som på olika sätt vill föra ut vården närmare människorna. Vi slår vakt om allas rätt till sjukvård på lika villkor och lägger fram förslag, medan folkpartiet presenterar sociala reformer utan innehåll. Den väsentliga frågan hur patienterna skall träffa samma läkare, distriktssköterska eller annan vårdpersonal avgörs inte av slagord eller löften utan täckning — den avgörs i stället av resurser i form av personal, utbildning och fungerande inrättningar som samhället måste skapa. Några förslag om hur en sådan utveckling skall stimuleras finns inte. Statsrådet säger att det finns sådana konkreta förslag, och jag tror det vore intressant för kammaren att få veta var någonstans i propositionen dessa konkreta förslag står. Eftersom propositionen inte innehåller några förslag har utskottet med utgångspunkt i innehållet i motionerna 2629 och 2628 från socialdemokraterna resp. centerpartiet begärt ett åtgärdsprogram för utbyggnaden av primärvården. Innan jag går in på att kommentera utskottets förslag och reservationerna vill jag erinra om att kontinuitetsutredningen, ledd av dåvarande landstingsrådet Gunnar Hjerne, i november 1978, Per Gahrton, inte i augusti utan i november, föreslog ett husläkarsystem som skulle vila på vårdcentralen som den grundläggande vårdenheten och på allmänläkaren och distriktssköterskor som patientens fasta vårdgivare. Utredningen angav två modeller för hur invånarnas behov av kontinuitet i sjukvården skulle kunna tillgodoses.

Utredningen ansåg att frågan om ekonomiska stimulansmedel borde tas upp vid överläggningar mellan staten och sjukvårdshuvudmännen. Så långt utredningen. Vid remissbehandlingen påpekade bl.a. Landstingsförbundet att inriktningen på att förbättra kontinuiteten ligger i linje med pågående och planerad utveckling inom hälsooch sjukvården. Remissinstanserna pekade också på att kontinuiteten inte kan åstadkommas genom något enkelt tekniskt system utan att en grundläggande förutsättning är att tillräckligt många läkare är beredda att ta fast anställning i alla delar av landet. Remissinstanserna efterlyste konkreta förslag till förbättrad personalförsörjning liksom ökad satsning på forskningsoch utvecklingsverksamheten inom primärvården. Remissvaren var en uppfordran till ett konkret statligt stöd för en utveckling av primärvården i enlighet med riktlinjer som staten och sjukvårdshuvudmännen sedan länge varit överens om. Förväntningarna på propositionen har varit stora. Men det ansvariga statsrådet och folkpartiregeringen tycks inte ha tagit något intryck vare sig av utredningen eller av remissinstanserna. Detta är högst anmärkningsvärt. Folkpartiregeringen hade haft möjlighet att visa om det fanns allvar bakom slagordet ”husläkare”. Men på nytt nödgas vi konstatera att de löften folkpartiet gav under förra valrörelsen inte var annat än många och tomma ord. Propositionen saknar helt och hållet konstruktiva förslag. Den innehåller inte mycket mer än allmänt hållna råd om hur kontakterna mellan patienter och vårdpersonal skall förbättras och tankar kring utbildning och forskning. Statsrådet binder sig inte för någon modell för en fast läkarkontakt eller för registrering av invånare hos viss läkare. De allmänna resonemangen i propositionen utgår — vilket i och för sig är riktigt — från att det är varje huvudman som själv med hänsyn till lokala förhållanden skall avgöra i vilken takt och på vilket sätt primärvården skall byggas. Några förslag om hur en sådan utveckling skall stimuleras finns inte.

Vi socialdemokrater har i en partimotion begärt att riksdagen skall uttala sig för att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till ett samlat åtgärdsprogram för att stimulera utbyggnaden av primärvården, förankrat i en övergripande målsättning för hälsooch sjukvården. I detta program —- som måste baseras på överläggningar med Landstingsförbundet — skall redovisas konkreta förslag beträffande utbildning av personal inom primärvården, en femårsplan för forskningen inom områdena allmänmedicin/primärvård och långvårdsmedicin, utvecklingsarbete inom primärvårdsområdet, statligt stöd till sjukvårdshuvudmännen. Stödet måste utformas med utgångspunkt i sjukvårdshuvudmännens ansvar för verksamheten och så, att det inte missgynnar regioner som i dag är underförsörjda. Dessa våra förslag finns motiverade i vår motion nr 2629. Sjukvårdspolitiken började i slutet av 1960-talet inriktas på att få till stånd en omstrukturering av sjukvården mot en utbyggnad av öppenvården. Läkarstationer och vårdcentraler ställdes i förgrunden på ett helt annat sätt än tidigare. Utskottet anser att utbyggnaden av primärvården bör ske med utgångspunkt i det planeringsunderlag som getts i socialstyrelsens principprogram för hälsooch sjukvården inför 1980-talet och i skriften Primärvården — innehåll och utveckling, som har utarbetats av socialstyrelsen, Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Spri. Allmänheten har en mycket stark önskan om att det skapas bättre möjligheter för patienterna att träffa samma läkare, distriktssköterska och annan vårdpersonal, ett problem som uppmärksammats av sjukvårdshuvudmännen. Ansträngningar har gjorts och görs för att förbättra denna situation, bl.a. genom långtidsplanering av läkarnas tjänstgöring och ledighet och genom samordning med patientbokningssystemet. Utskottet betonar vikten av bättre kontakter mellan patienter och vårdpersonal och understryker särskilt att det inte bara handlar om kontakter med läkare. Målet bör vara att alla personalkategorier verkar i ett lagarbete, där allas kunnande och erfarenhet tas till vara och kommer till sin rätt. Utskottet slår fast att det är nödvändigt med kraftfulla insatser — främst på Nr 163 utbildningsområdet — för att förstärka utvecklingen och utbyggnaden av primärvården. Men propositionen är allmänt hållen och ger inte grund för konkreta ställningstaganden. Inte heller belyses i propositionen de avvägningar som måste ske mot andra intressen. Utskottet förordar därför, i överensstämmelse med vad som föreslås i motionerna från socialdemokraterna och centern, ett sammanfattande åtgärdsprogram för att stimulera utvecklingen av primärvården. Ett sådant åtgärdsprogram skall innehålla konkreta förslag till hur öppenvårdens personalförsörjning skall klaras. Det behövs en stark satsning på utbildning för öppen vård. Det gäller både grundoch vidareutbildning. Styrsystemet för läkares vidareutbildning måste skärpas så att den nuvarande obalansen — både vad gäller geografisk och verksamhetsmässig fördelning — motverkas. Det behövs konkreta planer för särskilda insatser under en femårsperiod för att stärka den högskoleanknutna forskningen inom områdena allmänmedicin/primärvård och långvårdsmedicin. Det behövs också ett praktiskt förankrat utvecklingsarbete på primärvårdsområdet som kan samordnas av Spri. För detta bör Spri få särskilt statligt stöd under en treårsperiod. Slutligen bör en utbyggnad av primärvården särskilt stimuleras inom ramen för sjukförsäkringens ersättning till sjuk vårdshuvudmännen. Detta statliga stöd måste utformas så att det gynnar i dag underförsörjda regioner. Jag vill — innan jag kommenterar folkpartiets reservation — med några ord beröra det som vi socialdemokrater ser som den verkliga utmaningen för 1980-talets hälsooch sjukvård: att ge de äldre service, omsorg och vård så att de så långt möjligt kan leva ett normalt, självständigt och aktivt liv. För de äldre är sviktande hälsa ett hot mot hela den sociala situationen. Därför är en god medicinsk service, som är nära och lättillgänglig, nödvändig. Sjukvården för de äldre bör i största möjliga utsträckning ges i hemmet och vid närbelägna vårdcentraler. Sociala och medicinska insatser i de gamlas närmiljö är alltså viktiga. Tidiga och förebyggande åtgärder måste ske genom en utvecklad samverkan mellan kommunens sociala hemtjänst och landstingets hemsjukvård. För att genomföra samordnade insatser krävs ett samlat programoch planeringsarbete mellan landsting och kommuner. Därför har — på socialdemokratiskt initiativ — Kommunförbundet och Landstingsförbundet uppma | nat alla kommuner och landsting att i samarbete med pensionärsorganisa | tionerna planera äldreomsorgens utveckling. Vi ser det som utomordentligt viktigt att detta arbete ger påtagliga och | snabba resultat. Slutligen vill jag göra några kommentarer till folkpartireservationen. I Redovisningen av överenskommelsen mellan staten och Landstings 191 förbundet ger intryck av att man där redan täckt in det statliga stöd som behövs för att stimulera uppbyggnaden av det s.k. husläkarsystemet. Vad som sägs i överenskommelsen är att åtgärder skall vidtas för att förbättra kontinuiteten i sjukvården. Detta skall enligt överenskommelsen ske bl.a. med utgångspunkt i förslagen i kontinuitetsutredningens betänkande. Som framgår av punkt 9 i överenskommelsen har man inte hunnit med att konstruera ett särskilt statsbidrag — sedan det av kontinuitetsutredningen föreslagna systemet avvisats — utan överläggningarna måste fortsätta. Påståendet i folkpartireservationen att riksdagen enhälligt godtagit att statens ekonomiska stimulans till sjukvårdshuvudmännen för att bygga upp husläkarsystemet skall ges i generella former är alltså helt gripet ur luften. Nästa punkt jag vill kommentera är husläkarbegreppet. I folkpartireservationen sägs — och det har också sagts i denna debatt — att husläkarbegreppet mött ytterst få invändningar vid remissbehandlingen och att bl.a. Landstingsförbundet har godtagit begreppet, som det heter i reservationen ”som ett adekvat uttryck för den föreslagna utformningen av kontinuitet inom primärvården”. Och så gör man ett citat ur Landstingsförbundets remissyttrande. Men genom detta citat ger man en helt vilseledande bild av ytt”andet. Landstingsförbundet har i sitt remissyttrande inte tagit upp någon diskussion av begreppet husläkare. Den redovisning av remissinstansernas syn på husläkarbegreppet som görs i propositionen ger faktiskt en helt annan bild än den som redovisas i reservationen. I propositionen finns inte redovisad någon instans som accepterar ordet husläkare. I stället kritiseras benämningen av t.ex. socialstyrelsen och en lång rad landsting. Den sista punkt jag vill kommentera i folkpartireservationen är egentligen själva kärnpunkten i vår kritik. Propositionen saknar konkreta åtgärdsförslag för att stimulera den önskade utbyggnaden av primärvården. Utskottet har därför gått in och begärt ett åtgärdsprogram i enlighet med förslagen i vår partimotion och i centerns motion. Här sägs i reservationen att kraven i ”betydande utsträckning synes bygga på ett förbigående i motionerna av de åtgärder regeringen faktiskt har aviserat”. Ja, just det — aviserat åtgärder är precis vad regeringen har gjort. Propositionen är helt enkelt inte färdig och borde inte ha lagts fram i detta skick. Därför, herr talman, har det varit nödvändigt för utskottet att kräva genomarbetade förslag som grund för en fortsatt saklig riksdagsbehandling. Jag ber att få yrka bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Konkreta förslag som enligt författningen inte kräver riksdagsbeslut lär ingen regering presentera i annan form än anmälan. Jag tror det gäller också socialdemokratiska regeringar. Det är så vi gjort med de konkreta förslag vi flera gånger refererat här. Vad är det för konkreta förslag socialdemokraterna vill ha? Anna-Greta Skantz gjorde faktiskt ett försök. Hon talade om ökad utbildning, ökad forskning och statligt stöd. Det är precis vad vi antingen håller på med, har Nr 163 aviserat eller talat om att vi planerar att göra. Torsdagen den Vad är det konkret mer som socialdemokraterna kan tänka sig skulle ingå i 31 maj 1979 åtgärdsprogrammet? Jag ber om en enda idé om vad som skall ingå i detta åtgärdsprogram. Det tycker jag vi skall kunna begära när man så ofta upprepar det kravet. Anna-Greta Skantz och andra tycks ha en ganska märklig kontakt med allmänheten. De har fått för sig att allmänheten tror att en husläkare följer oss från vaggan till graven; det är en Dr. Finlay eller någon av de andra som det här gjorts jämförelser med. Kontakt med den typen av allmänhet har faktiskt inte vi. Vi tror inte den typen av allmänhet existerar. Men är det så, var god presentera den! Jag tror att man underskattar allmänheten, men har jag fel, upp till bevis! Vem tror att en husläkare är en som följer oss från vaggan till graven, dvs. en Dr. Finlay? Var god presentera dem som tror detta! Det tycker jag är ett anständighetskrav. När det gäller remissyttrandena är det ett faktum att 9 instanser av 54 fann anledning att kritisera husläkarbegreppet. De som inte kritiserar begreppsapparaten i en proposition anser — får man anta — att den inte behöver kritiseras. Det är ett ganska rimligt antagande. Det är det vanliga om man inte riktar kritik mot begreppsapparaten i en proposition. Det är ett faktum att Landstingsförbundet har använt husläkarbegreppet som om man ansåg att det var ett adekvat uttryck. Man har inte ansett sig behöva göra några reservationer eller rikta någon kritik, utan man har tagit begreppet för gott. Slutligen vill jag fråga vad jag också.har frågat centern, för själva sakfrågan måste klarläggas. Är ni eller är ni inte anhängare av en kontinuitet som bl.a. innebär en särskild knytning till läkare och sjuksköterska? Låt mig citera Landstingsförbundets tidskrift nr 3/1979, där man berättar om vårdcentralen i Övertorneå i Norrbotten. Det heter där: ”Man har infört ett slags husläkarsystem där patienterna har en och samma läkare och där de goda personella och materiella resurserna bidrar till att vården fungerar bra. Runt 94 procent av patienterna färdigbehandlas vid vårdcentralen.” Vilket är budskapet från socialdemokraterna till vårdcentralen i Övertorneå? Har de gjort fel som organiserat vården som ett husläkarsystem eller har de gjort rätt? Vilken är socialdemokraternas principiella uppfattning?

Herr talman! Låt mig först konstatera att Per Gahrton inte alls lyssnar på den som står här i talarstolen. Om han hade lyssnat när jag höll mitt anförande, hade han kunnat få en klar bild av vad vi socialdemokrater vill. Jag har läst upp det, men jag kan ta det en gång till, ifall Per Gahrton nu har tillfälle att lyssna på mig. I det åtgärdsprogram som vi begär skall man bl.a. redovisa konkreta åtgärder beträffande utbildning av personal inom | primärvården, en femårsplan för forskning inom områdena allmänmedicin, primärvård och långvårdsmedicin, utvecklingsarbete inom primär 193 vårdsområdet, statligt stöd till sjukvårdshuvudmännen. Det var de punkter jag räknade upp. Jag skulle vilja föreslå att Per Gahrton också tar del av vår motion. En annan sak som är intressant är att Per Gahrton hela tiden talar om ”vi”. Han talar som om han redan vore med i regeringen. Det skulle vara intressant att höra hur statsrådet ser på de frågor vi just nu diskuterar. När det sedan gäiler Landstingsförbundets yttrande måste jag säga att jag inte tror att Per Gahrton läst detta. Han sade för en stund sedan att det var undertecknat av Börje Hörnlund. Det är det inte. I Landstingsförbundets yttrande används över huvud taget inte uttrycket husläkare. När man skrivit remissyttrandet har man tydligen vinnlagt sig om att inte använda detta ord. Man talar hela tiden om att kontinuiteten inom sjukvården måste förbättras, och man talar om primärvården. När det sedan gäller redovisningen av de remissinstanser som skulle vara för eller emot ordet husläkare är det väl ändå märkligt att man i propositionen på s. 125 redovisar yttranden från nio remissinstanser. Samtliga dessa nio går emot benämningen husläkare. Man känner tveksamhet, och man tycker att det ord som i dag används, allmänläkare, är bra. Det är alltså socialstyrelsen som kritiserat ordet husläkare, och det är åtta landsting. Per Gahrton kan i varje fall inte beskylla mig för att ha gjort det urvalet av remissinstanser. De finns, som sagt, i propositionen på s. 125.

Herr talman! Jag säger ”vi” därför att vi är ett sammanhållet parti som har samma uppfattning i denna fråga. Det är klart att i denna kammare är man numera inte så van vid att ett parti har samma uppfattning tvärs över hela linjen, men det gäller i varje fall folkpartiet. Därför säger jag ”vi”. Vad beträffar de konkreta förslagen så har jag lyssnat mycket noga på ” Anna-Greta Skantz, och jag refererade också snabbt här att det handlar om utbildning av personal, forskningen och stöd till sjukvårdshuvudmännen. Det är precis sådana åtgärder vi har aviserat och arbetar med. Vad jag frågade var: Vad är det därutöver som socialdemokraterna vill ha i form av konkreta förslag? Vi har ju när det gäller utbildning, forskning och det statliga stödet redogjort för under vilka former det har utvecklat sig i samarbete med Landstingsförbundet och i de förhandlingar som f. n. pågår med Landstingsförbundet. När det gäller detta med remissyttrandena, så är det väl uppenbart att man inte går i polemik mot begreppsapparaten i en proposition om man anser att den är utmärkt, att den är adekvat och att den inte behöver kritiseras. Det tror jag är det vanliga när man svarar på remisser. Men tycker man att förslag skall kritiseras går man i polemik. Det har nio remissinstanser gjort. De andra använder husläkarbegreppet som ett självklart begrepp som inte behöver kommenteras särskilt, och det gäller bl.a. Landstingsförbundet. Jag vet inte om Anna-Greta Skantz har läst remissyttrandet. Jag har gjort det, och jag vet att det där talas om just ett husläkarsystem. Det är riktigt att Börje Hörnlund inte har satt sitt namn på det exemplar som jag har, för det är ett protokollsutdrag. Eftersom han inte reserverade sig förutsatte jag att han i en officiell skrivelse till socialdepartementet hade satt sitt namn på den. Har han gjort det, är det beklagligt, men jag har svårt att se vad det skulle göra för skillnad i sak. Låt oss få ett svar på den centrala frågan: Tycker Anna-Greta Skantz att de gör fel i Övertorneå? Strider det mot socialdemokratiska principer för primärvården, när man där uppe alldeles på egen hand, enligt Landstingsförbundets tidskrift, har organiserat primärvården som ett husläkarsystem, där man har särskild knytning till egen läkare? Vad är budskapet i Övertorneå och hos andra som kanske har samma tankar? Gör de fel enligt socialdemokraterna, eller gör de rätt?